Herr talman! Jag läser i utskottsbetänkandet och kan konstatera att enligt den utredning som socialstyrelsen har gjort har den effektiva smärtlindringsmetod som kallas epiduralanestesi använts på 10,2 Zo av kvinnorna. För paracervikalblockaden är siffran 8,3 Zo. Om man ser på maximitalen resp. minimitalen för hur mycket metoderna har använts i de olika sjukvårdsområdena, finner man att maximitalen för de båda metoder jag nämnde är 30,1 96 resp. 22,1 70. Det är väldigt låga siffror i jämförelse med dem som kommit fram i de undersökningar där man försökt mäta behovet av smärtlindring. Vare sig man hamnar på 50 96 eller på 85 96 när det gäller det behov som har redovisats, är sifforna för hur mycket smärtlindringen har använts enligt min mening förfärande låga. Det är dessutom så — många kvinnor har berättat för mig att de inte blivit upplysta om de rättigheter de har och de möjligheter som finns — att man underlåter att tala om vilka möjligheter som finns när det gäller effektiv smärtlindring. Vissa kategorier kvinnor skulle kanske kunna få den här smärtlindringen, men det fordras fortfarande en ganska stor envishet och hård kamp från kvinnornas sida för att de skall få den rätt som riksdagen har beslutat om redan 1971. Som jag har sagt många gånger tidigare tycker jag att det är hög tid att man tar ansvar för det beslut som har fattats och ger kvinnorna den här rätten.

Herr talman! Det utskottsbetänkande som vi nu skall behandla är föranlett av en proposition med förslag till en lag som har till syfte att förhindra att äldre svenska kulturföremål som är av stor betydelse för det nationella kulturarvet förs ut ur landet. En majoritet i kulturutskottet bestående av socialdemokrater och moderater hotar nu att lägga hinder i vägen för ett positivt beslut med det syfte som lagen har gjort till sitt. Det finns ett stort behov av att få nya bestämmelser på detta område. De nu gällande föreskrifterna är 55 år gamla, och ända sedan mitten av 1970-talet har motionärer i riksdagen yrkat på åtgärder i den riktning som man nu skulle kunna vidta, om majoritet finns i kammaren för propositionens lagförslag. Redan 1975 väcktes det från såväl folkpartihåll som centerhåll motioner i denna riktning. Och 1976 kom också moderaterna med en partimotion, som gick mycket långt. I den föreslog man nämligen ett generellt exportförbud utan någon värdegräns, och från detta generella exportförbud för kulturföremål skulle undantag kunna medges efter ansökan. Moderaterna, som liksom socialdemokraterna yrkar avslag på propositionen, varnar i sin nu aktuella motion för administrativt krångel, och mot bakgrund av partiets eget ställningstagande tidigare, i den partimotion som jag nyss refererade, är det mycket modigt gjort.

Moderatmotionen av 1982 lägger nämligen fram förslag om att höja värdegränsen betydligt över propositionens förslag, som är på 1000 kr. Moderaterna leker nu med tanken att värdegränsen skall ligga på minst 10 000 kr. Därmed har man definitivt slagit vakt om högreståndskulturen och de exklusiva tingen, som museerna möjligen skulle kunna lägga sig till med om den av moderaterna samtidigt föreslagna förköpsrätten bleve verklighet. Men — som jag tidigare sade och som jag ytterligare vill stryka under — därmed är man på väg bort från det bevarandemål som gäller hela samhällets historia. Och i moderatmotionen av 1982 är man inte heller rädd för administrativt krångel, eftersom man på allvar talar om att upprätta ett register över de nationellt värdefulla kulturföremålen, för vilka förbud skulle gälla. Man kan väl tänka sig vilket fantastiskt arbete det skulle behövas, såvida man verkligen inte avser bara ett mycket litet antal föremål som då naturligtvis bleve av den exklusiva sorten.

Frågan om att också inkludera utländska kulturföremål i en lagstiftning av detta slag är mycket komplicerad, inte minst med tanke på behovet av en nordisk samordning av lagstiftningen på området. Ett önskemål om detta har ju tydligt kommit till uttryck i Nordiska rådet. Man kan troligen inte ha samma värdegräns som i fråga om de svenska föremålen, och man kan säkerligen inte ha samma kategorier av föremål i de båda fallen. När det gäller att också ta med de utländska föremålen behöver man verkligen överväga de administrativa problemen i sammanhanget. Här behövs ytterligare överväganden, och regeringen ämnar ge ett uppdrag till riksantikvarieämbetet och statens historiska museer att utreda frågan om skydd för de utländska föremål som finns på svensk botten. Enbart av denna anledning förenar sig nu moderater och socialdemokrater i en majoritetsskrivning, som avvisar propositionens lagförslag. I det här läget finns det anledning att fråga moderaterna vilken ståndpunkt deintar i dag. Frågan är om de ställer sig bakom partimotionen från 1976 eller bakom den moderatmotion som i år har behandlats av kulturutskottet. Om det senare är fallet, konstaterar jag på nytt att jag finner det oförenligt med de bevarandemål som vi har i svensk kulturpolitik. Moderaterna vill i första hand slå vakt om de exklusiva högreståndsföremålen, som naturligtvis också behöver skyddas. Men det är inte nog, om man vill vara trogen den kulturpolitiska målsättningen. Moderaterna har gett ett visst besked genom sin motion. Men var står socialdemokraterna — förutom att man vill avvisa den nu aktuella propositionen? Under senare delen av 1970-talet har det aldrig kommit något motionsyrkande från socialdemokratiskt håll, och i kulturutskottets betänkande sägs det ingenting om den socialdemokratiska sakståndpunkten. Där nämns ingenting — bara detta att man också vill ta med de utländska föremålen. Herr talman! I reservationen från centeroch folkpartister betonas angelägenheten av att man nu får en lagstiftning. Mot bakgrund av det är det naturligt för mig att yrka bifall till den reservation som finns i kulturutskottets betänkande nr 20.

Herr talman! Att slå vakt om och vårda vårt kulturarv är en mycket viktig uppgift. Det måste naturligtvis gälla arvet från både skilda tider och skilda miljöer. Skärpta lagar för att söka förhindra att kulturföremål förs ut ur landet är i sig ingen garanti för att kulturarvet bevaras. Många föremål, gamla redskap, handlingar osv. har under århundradenas lopp gått till spillo — arbetats om, smälts ned eller kanske eldats upp därför att de blivit omoderna eller inaktuella. En aktiv kulturpolitik främjas inte heller av att gränserna stängs. I alla tider har det förekommit ett utbyte av idéer och föremål över gränserna, som främjat inte bara förståelsen för andra länders kultur utan också för den egna kulturen. Detta, herr talman, står inte i motsatsförhållande till önskemålet att föremål från olika tider och skilda miljöer skall finnas rikt representerade på våra museer samt att föremål som är av stor betydelse för det nationella kulturarvet så långt möjligt skall bevaras i Sverige. Det är också önskvärt att gamla saker kommer till användning i våra hem, uppskattade och vårdade för sin egen skull och inte i första hand som investeringsföremål. Samtidigt finns det också, vågar jag tro, en alltmer utbredd uppfattning att vi så långt möjligt skall undvika krångel och onödig byråkrati i lagstiftningen. Det är, herr talman, viktiga frågor som vi nu behandlar, och jag kommer därför att vara ganska utförlig. Låt mig först säga att den proposition med förslag till lag om utförsel av vissa äldre kulturföremål som vi nu behandlar är ett steg i rätt riktning, i jämförelse med kulturrådets betydligt mer långtgående förslag. Trots detta har propositionen betydande brister. Det har redan nämnts att propositionens förslag utvidgar skyldigheten att ansöka om tillstånd till en lång rad nya föremålsgrupper, men att föremål som framställts i annat land också skulle undantas från tillståndsplikten. Det sku!le innebära en betydande lättnad för den seriösa handeln med konst, antikviteter och andra kulturföremål. En mycket stor del av utförseln består nämligen i att kulturföremål återförs till sina ursprungsländer i utbyte mot hemtagning av svenska föremål. Men som redan har sagts här har föredragande statsrådet anfört, att han senare kommer att föreslå att riksantikvarieämbetet och de historiska museerna får i uppdrag att utreda behovet av skydd mot utförsel av utländska föremål och att även frågan om fornfynd skulle ingå i utredningsuppdraget. Detta betyder att det är ett i långa stycken icke färdigt lagförslag som riksdagen har att ta ställning till och som riksantikvarieämbetet och statens historiska museer skulle få i uppgift att sprida information om till allmänhet och myndigheter. Knappt hade informationsinsatserna slutförts förrän lagen kanske på nytt skulle ändra gestalt. Ett sådant tillvägagångssätt skulle verka förvillande på allmänheten och sannolikt minska dess tilltro till de myndigheter som har att svara för verksamheten. I vår motion 352 har vi yrkat att lagförslaget redan av denna anledning bör avslås och att ett nytt förslag i stället bör arbetas fram. Utskottet har också ställt sig bakom dessa synpunkter och anfört, att den utredning som regeringen avser att genomföra bör föreligga innan riksdagen tar ställning till en lag om utförselförbud. Jag tycker dock att det redan nu är angeläget att framhålla, att skall föremål som framställts i annat land omfattas av tillståndsplikt vid utförseln, bör det ske med så stor restriktivitet som möjligt, så att man minimerar krånglet och inte försvårar hemtagning av svenska kulturföremål från utlandet i utbyte mot utländska kulturföremål. Jag nämnde tidigare att försök att förhindra att kulturföremål lämnar landet i sig inte är någon garanti för att kulturarvet bevaras. Mycket har förstörts också under senare årtionden, bl.a. genom den avlutningsvåg som har spritt sig som en epidemi över landet, genom hårdhänta s.k. renoveringar, genom olämplig förvaring osv. Också på museerna förvaras i dag många föremål så — på grund av bristande resurser — att förstöring inte kan undvikas. Jag kan, för att nämna ett exempel, peka på att större empirmöbler under en lång följd av år var mycket svårsålda. Ofta kunde de säljas bara till belopp som t.o.m. understeg transportkostnaderna. På museerna var sådana föremål vanligtvis redan väl representerade. Många sådana föremål har därför huggits upp till ved eller ställts upp i oeldade bodar och uthus, där de ofta förstörts. Andra har i stället sålts till länder som just då satte större värde på de här föremålen än vi själva gjorde. Men denna utförsel har ju inte inneburit att föremålen förlorats för all framtid för Sverige. Tvärtom har de kanske just genom den här utförseln bevarats för att senare kunna återföras till Sverige när intresset och känslan för de här föremålen ökar. På motsvarande sätt har oändligt många engelska kulturföremål, tyska skåp och andra föremål kommit till Sverige för att senare återbördas till sina hemländer. Normalt är det också så, herr talman, att gamla möbler, silveroch tennföremål, folkdräkter, manuskript osv. har sitt största värde just i de länder och de bygder där de en gång har hört hemma, där de en gång har använts och brukats. Skulle utförsel av dessa vardagsvaror ändå förekomma i stor omfattaning måste orsaken vara bristande intresse, bristande kunnande, bristande engagemang hos oss själva i fråga om vårt eget kulturarv. För ett antal år sedan förekom utan tvivel en betydande utförsel av svenska kulturföremål. Det var väl också det som var bakgrunden till att kulturrådet fick utredningsuppdraget, och kanske till att moderaterna skrev partimotioner där man ville ha vidgat förbud. I Sverige värderade vi då inte våra egna gamla föremål lika högt som andra länder gjorde. Men sedan dess har inte minst insatser från museerna och även från konstoch antikhandeln förändrat detta förhållande. I dag värderas de allra flesta svenska kulturföremål lika högt eller högre i Sverige än i utlandet. Inte minst har intresset för allmogemöbler med ursprunglig målning, folklig utsmyckning, gamla dräkter, gamla hushållsredskap osv. stigit på ett påtagligt sätt genom en lång rad utställningar, skrifter och kurser. Detta visar hur viktigt det är att museerna inte avhänds resurser för aktiv kulturell utåtriktad verksamhet på grund av ett omfattande ansökningsförfarande. Enligt den praxis som hittills har tillämpats har den helt dominerande andelen utförselansökningar beviljats. Siffran 98 26 har nämnts. Ur just folkupplysningens och bevarandesyftets synpunkt vore det därför angeläget att tillståndstvånget vid en eventuell vidgning av detta till nya föremålsgrupperså långt möjligt begränsas till att endast omfatta föremål av stor betydelse för den nationella kulturen. Det är också det som är målet i propositionen, fastän man enligt vår uppfattning har använt väl byråkratiska medel för att försöka nå det målet. Hur skulle f. ö. kontrollen ske av att utförseltillstånd verkligen begärs? I propositionen anförs att undersökningar av de varor som har anmälts till utförsel endast förekommer i ringa utsträckning och att det inte synes realistiskt att räkna med en utökad övervakning av utförseln av kulturföremål. Inga nya resurser ställs heller till förfogande för den här kontrollen. Samtidigt är de tillkommande föremålskategorier som skulle falla under utförselförbudet vanligtvis mindre skrymmande än träföremålen och därför betydligt mycket svårare för tullen att kontrollera. Normalt är tullen framför allt inriktad på att kontrollera importen, inte minst för att komma åt narkotika. Ett utförselförbud skulle däremot, för att bli effektivt, kräva en väsentligt ökad kontroll på exportsidan. Argumentationen i propositionen tyder på att man i praktiken inte tillmäter kontrollaspekten någon egentlig betydelse. Men som kammarrätten framhöll i sitt yttrande är ”en sådan syn på kontrollfrågan olycklig i ett vidare samhällspolitiskt perspektiv. Om samhället skapar en reglering av sådan art och omfattning som här är aktuell, bör man också veta att sådana resurser finns att tillgå eller inrättas, att kontrollen av efterlevnaden kan hållas på en rimlig nivå. I annat fall” fortsätter kammarrätten, ”kommer de lojala samhällsmedlemmarna att drabbas av de nackdelar som är förenade med regleringen. Däremot är fältet fritt för envar som är beredd att kringgå förbudet.” Också BRÅ har framhållit att förslaget skulle leda till en inte obetydlig nykriminalisering, som skulle ta rättsväsendets resurser i anspråk. Till detta kommer risken för att utförseln inte minskar i omfattning men däremot går den seriösa handeln förbi. Det skulle allvarligt försämra möjligheterna för museer och allmänhet att följa utvecklingen. Museerna skulle inte längre komma att kontaktas i samma utsträckning som nu, när sällsynta föremål blir till salu, och allmänheten skulle bli av med en viktig väg till förvärv av gamla kulturföremål. Skall en ansökningsskyldighet för möbler och andra träföremål behållas och utvidgas till en rad nya föremålsgrupper, måste den kunna kontrolleras i rimlig omfattning.

Ett sätt att bättre inrikta lagen på denna grupp av föremål vore att sätta värdegränsen betydligt högre än föreslagna 1 000 kr. Som jämförelse kan nämnas att Storbritannien i detta syfte har ett generellt utförseltillstånd för föremål vilkas värde understiger 4 000 engelska pund, alltså ungefär 40 000 kr. Jag har erfarit att riksantikvarien och chefen för Nationalmuseum vid en hiring hos kulturutskottet nämnde belopp på ända upp till tre å fyra basbelopp, dvs. belopp på ända upp till 50 000-70 000 kr. som en tänkbar värdesgräns. En annan möjlighet vore att införa ett system liknande det tyska, där konstverk och kulturföremål, inkl. föremål som är hänförliga till biblioteksoch arkivväsen, vilkas bortförande ur landet skulle innebära en väsentlig förlust för kulturbeståndet, införs i ett register över nationellt värdefulla kulturföremål. En sådan registrering innebär samtidigt förbud att exportera föremålet utan tillstånd. Det är också viktigt, herr talman, att lagstiftningen, om man skall slå vakt om det nationella kulturarvet, inte utformas så att den motverkar hemtagning av unika svenska kulturföremål från utlandet. Om den gör det är regleringen till mer skada än nytta. Ett sätt som därför borde övervägas och som också kammarrätten har fört fram är någon form av lösenskyldighet för det allmänna, om utförsel vägras och ägaren önskar att föremålet skall lösas in. Ett annat alternativ som vi har fört fram i vår motion är en förköpsrätt för staten, dvs. rätt för staten att träda in i köparens ställe vid försäljning till utlandet av omistliga föremål. Motsvarande system tillämpas i England, och erfarenheterna därifrån uppges från alla håll vara mycket goda. Utskottet har också här instämt i vår motion och framhållit att möjligheten och lämpligheten av att införa någon form av statlig förköpsrätt bör övervägas.

Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Orden är visserligen desamma, och Ingegerd Troedsson upprepade dem ett par gånger i sitt anförande, nämligen att det gäller svenska kulturföremål som är, för att använda lagförslagets ord, ”av stor betydelse för det nationella kulturarvet”. Det allvarliga är emellertid att det konkreta svar jag fick på min fråga beträffande värdegränsen innebär, att de åtgärder som moderaterna är beredda att godkänna syftar till att rädda exklusiva ting av högreståndskaraktär. Jag har indirekt fått det beskedet att man har lämnat partiståndpunkten från 1976, som gällde ett generellt exportförbud. Jag har också fått det beskedet att man leker med tanken på en förköpsrätt, som egentligen inte har direkt betydelse för det syfte som lagförslaget är ute för att uppnå. Herr talman! Jag skulle gärna, innan en socialdemokratisk talare kommer uppi talarstolen, vilja upprepa min fråga: Vad vill man från socialdemokratiskt håll? Vill man där, vilket antyddes i utskottsbehandlingen, leka med en värdegräns som är ungefär densamma som moderaterna har i sin motion i år, som nu behandlats i kulturutskottet.

Herr talman! Jag tror inte att Bertil Hansson behöver lyssna mellan några rader. Vår målsättning är ganska klar: Vi vill ha bästa möjliga effekt när det gäller att slå vakt om vårt kulturarv med minsta möjliga krångel. Bertil Hanssons argumentation borde i själva verket riktas mot propositionen. Det står ju mycket klart i propositionen att ”tillstånd till utförsel skall ges om föremålet inte är av stor betydelse för det nationella kulturarvet”. Skillnaden mellan propositionen och vår motion är att vårt förslag skulle ge museerna bättre tid att ägna sig åt aktiv utåtriktad verksamhet också i fråga om det enkla bohaget, redskap och annat. Påståendet att jag bara skulle bry mig om högreståndskultur må Bertil Hansson upprepa hur många gånger som helst, men det är inte riktigt. Däremot vågar jag alltså framhålla, att om propositionen skulle gå igenom, och den kontrollapparat komma till som behövs för att de bestämmelserna skall kunna efterlevas, skulle museerna avhändas mycket av de resurser som just skulle kunna komma de enklare delarna av kulturarvet till godo.
Herr talman! Jag finner det omöjligt att samtidigt som man sätter värdegränsen vid 10 000 kr. eller högre kunna hävda att man genom en bestämmelse av den arten skyddar något annat än de exklusiva tingen. Det skulle roa mig mycket att veta hur det administrativa arbete ser ut som gör allvar av moderatmotionens tydligen på allvar framförda förslag att man skall införa ett register över nationellt värdefulla kulturföremål och att ett upptagande i ett sådant register samtidigt skall innebära förbud mot att exportera föremålet utan tillstånd. Det förslaget har allvarligt övervägts i regeringskansliet, och man har som väl är avvisat det, med tanke på just det administrativa krångel som det skulle medföra och som moderatmotionen varnar för i andra sammanhang.

Herr talman! Jag får väl än en gång upprepa att Bertil Hanssons indignation kanske snarare borde riktas mot propositionen än mot betänkandet. Det sägs i propositionen klart att man skall inrikta sig på föremål som kan vara av stor betydelse för kulturarvet, i första hand underrepresenterade kategorier av föremål, unika föremål och föremål som är typiska för en försvinnande föremålskategori. Våra museer är normalt mycket välförsedda. Som jag förut nämnde kan de tyvärr inte alltid förvara alla de möbler och andra kulturföremål de har på ett sådant sätt att de verkligen bevaras för framtiden. Det är allvarligt nog. Vad det gäller att få oss alla att förstå är också att många föremål måste bli halvgamla, innan de blir tillräckligt gamla för att ha ett kulturvärde och att vi just under den tiden skall se till att de inte förstörs, förfars, bränns upp, etc. Vi har försökt att på bästa sätt leva upp till den bevarandeambition som propositionen har och som vi ställer oss bakom. Jag är stolt över att Bertil Hansson tilltror mig att under ett par korta motionsveckor kunna arbeta fram ett färdigt förslag till hur ett lagförslag skall se ut. Samtidigt vet vi att man hållit på med den här saken i många år i både kulturrådet och utbildningsdepartementet. Vi har från vårt håll fört fram många olika alternativ, och några av de alternativen har också understötts av riksantikvarien och Nationalmuseum. Det är väl i alla fall ett viktigt ord med på vägen, om nu utskottets hemställan vinner kammarens bifall och regeringen alltså får i uppdrag att utarbeta ett nytt och bättre förslag.

Herr talman! På Bertil Hanssons direkta fråga, var vi står när det gäller värdegränsen, vill jag bara svara att vi inte tagit ställning till den. Den kan röra sig såväl uppåt som nedåt i ett bättre förslag. Däremot vill vi ha ett mera genomarbetat lagförslag, ett förslag som verkligen slår vakt om det svenska kulturarvet. I det aktuella betänkandet har nu det egendomliga inträffat att socialdemokrater och moderater hamnat på samma linje och alltså svarar för majoritetsskrivningen. Jag ger Bertil Hansson helt rätt när han säger att det är en mycket ovanlig allians. Men vad gör man inte, Bertil Hansson, för att tjäna en riktig och bra sak? I det här fallet innebär det, om kammaren beslutar såsom utskottsmajoriteten föreslagit, att propositionen i sitt nuvarande skick avslås. Till grund för vårt avslagsyrkande ligger motionen 1981/82:353 av Bengt Wiklund. I den riktas kritik mot att lagförslaget inte omfattar just föremål som har framställts i annat land. En sådan här undantagsregel innebär att mycket av det som åsyftas med förslaget — ett värnande om det svenska kulturarvet — inte kommer att uppnås. I den nämnda motionen ges flera exempel som visar vilka konsekvenser ett så ofullständigt lagförslag som det regeringen nu presenterar kan få. Det är dessutom tydligt att såväl regering som ansvarigt statsråd är väl medveten om ihåligheten i förslaget. Statsrådet säger redan i propositionen att riksantikvarieämbetet tillsammans med statens historiska museer bör få i uppdrag att utreda frågan om utförselskydd. Det skulle då även omfatta fornfynd. Från vårt håll anser vi att det arbetet borde ha varit avklarat, innan något lagförslag över huvud taget presenterades för riksdagen. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! När en utskottsmajoritet föreslår återförvisning till regeringen av ett propositionsförslag är det väl god sed och praxis att man talar om vad man vill ha i det nya förslag som man förväntar. På en punkt är socialdemokrater och moderater ense, nämligen i fråga om behovet att få med de utländska föremålen. Jag skall inte kommentera det mer än jag redan har gjort. Men i fråga om själva hjärtpunkten i åtgärdspaketet är man av förklarliga skäl inte överens. Det skyler Åke Green över med den ”lealösa” formuleringen att värdegränsen, ja, den kan man tänka sig rörlig både uppåt och nedåt. Herr talman! Min karaktäristik av alliansen i mitt anförande framstår som ganska befogad.
Herr talman! Efter vad jag kan förstå är det inte praxis i riksdagen att en utskottsmajoritet, när ett förslag återremitteras till regeringen, föreslår hur det nya förslaget skall se ut. Det måste vara regeringen och all den expertis som står regeringen till buds som skall utarbeta ett nytt förslag till riksdagen. Det är precis vad statsrådet Wikström säger i det här förslaget, när han mer eller mindre klart erkänner att det föreliggande förslaget är ihåligt och att riksantikvarieämbetet tillsammans med statens historiska museer snarast bör utreda de frågor som i dag inte är klara. Som jag sade borde det arbetet vara avklarat, innan ett förslag på nytt presenteras för riksdagen.

Herr talman! De nuvarande reglerna beträffande utförsel av vissa kulturföremål finns i en kungörelse från 1927. Det är alltså hög tid att reglerna för export av äldre kulturföremål skärps. I proposition 1981/82:82 påminns vi om att utredningar i detta ärende har gjorts 1930 och 1964, men att de utredningarna inte ledde till vare sig någon proposition eller någon förändring av bestämmelserna från 1927. Under årens lopp har också en lång rad motioner förekommit, där behovet av en skärpt lagstiftning framhållits. Nu finns äntligen ett regeringsförslag, grundat på en kulturrådets rapport, som remissbehandlats i vederbörlig ordning. Nordiska rådet har dessutom rekommenderat ett ökat skydd mot utförsel av kulturföremål från de nordiska länderna. Socialdemokraterna och moderaterna gör gemensam sak. De föreslår avslag på propositionen och står alltså tillsammans för utskottets förslag. Skulle detta förslag bli riksdagens beslut, kan jag försäkra att människor som hängivet, kunnigt och ansvarsfullt arbetar för vårt kulturarv i hembygdsföreningarna runt om i vårt land blir besvikna. Där finns en mängd lekmän, som är experter på sitt kulturarv. Besvikna blir också människor som över huvud taget ägnar sig åt arbete i institutioner med kulturhistorisk inriktning — exempelvis Nordiska museet — och enskilda människor i övrigt, som med förfäran ser hur en alltmer omfattande förskingring av vårt kulturarv sker. Massvis av antikviteter förs utomlands, och vid gränsen byter de gestalt, byggs om, lutas av och förändras, så att de skall kunna gälla som utländska. Gamla föremål förs i vagnslaster över gränsen mot Danmark och kontinenten. Med nuvarande utveckling hotas vi av att hela vår äldre föremålskultur är försvunnen inom en snar framtid. Annika Öhrström och jag har i motion 1764 till årets riksdag beskrivit centerns uppfattning om behovet av att också skydda det materiella kulturarv som tillhört de små i samhället, dvs. de grupper som utgjort merparten av landets befolkning. För oss i centern är kulturarvet inte bara högreståndskultur utan i hög grad även det arv som utgjort böndernas, arbetarnas och den lägre borgarklassens bohag. Synen på äldre kulturföremål måste förändras, om vi alls skall kunna ha något kulturarv i behåll. Det finns en fixering vid föremålens ekonomiska värde, och den fixeringen verkar öka för varje år. Man ser inte föremålet. Man ser inte vad det berättar om förfäderna och den gamla tiden — man ser bara en prislapp. Herr talman! Det är bråttom med att få skärpta regler för export av äldre kulturföremål, och jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till kulturutskottets betänkande 1981/82:20.

Herr talman! Utskottsmajoriteten har betydligt fler önskemål än dem som finns i Bengt Wiklunds motion och anförande. Utskottsmajoriteten vill att förköpsrätten närmare skall övervägas. I den frågan finns det i dag inte något underlag för regeringskansliet att arbeta med. Om värdegränsen, som på socialdemokratiskt håll nu i alla fall tycks ha fått något av stabilitet över sig, uttalar sig utskottsmajoriteten mycket tvetungat och luddigt.

Vill man göra någonting åt huvudströmmen av detta läckage, då skall man anta det lagförslag som nu föreligger, för eventuell senare komplettering.

Herr talman! Det är med största tveksamhet som jag har begärt ordet för att ta kammarens tid i anspråk. Jag kan ju inte ens skylla på att jag är ett svenskt kuiturföremål av någon stor betydelse — men att jag är äldre är helt uppenbart! I vilket fall som helst har det hittills i debatten — med undantag av Stina Eliassons anförande, som var föredömligt — helt saknats röster från den stora folkrörelse som i detta sammanhang är av avgörande betydelse för om vårt kulturarv skall kunna vårdas så som fru Troedsson och, hoppas jag, även andra ledamöter av denna kammare önskar. En sådan vård och ett sådant omhändertagande kan inte ske utan den stora ideella folkrörelse, med uppemot en halv miljon medlemmar, som bedriver sin verksamhet i praktiskt taget varje socken och stadsdel i det här landet. Vi har inte legat stilla under det arbete som föregått propositionen. Vi har haft fördelen att få vara med vid utredningens genomförande och i andra sammanhang. Jag har personligen engagerat mig i det här. Jag var med och förberedde arbetet, tillsammans med dem som väckte en partimotion från moderaterna och som förde fram tyngre saker än vad jag och mina medmotionärer kunde åstadkomma. Det är uppenbart att det erfordras en skärpning av lagstiftningen på ett eller annat sätt. Men det är också klart att vi för att uppnå effekt inte bara behöver en stor kontrollapparat —t.ex. en sådan som tullen vill värja sig för. Här fordras alltså en aktiv ideell verksamhet ute i hela landet. Det har talats så mycket om museer. Även jag företräder i någon mån museivärlden. Men jag försäkrar att museernas kapacitet möjligen förslår till att ta hand om några förköpta varor, överstigande 10 000 kronors värde, men kapaciteten räcker ingalunda till för att ta hand om det stora kulturarvet — det som jag tror vi alla är överens om att försöka skydda. Jag tycker också att den tanke som tidigare har framförts från moderat håll angående ett generellt utförselförbud utan värdegräns är väsentligt bättre än de tankegångar som man från det hållet nu har kommit in på. Men skulle det mot all förmodan bli så, att reservationen i den kommande omröstningen inte vinner, hoppas jag att det — och detta är rätt uppenbart — i fortsättningen kan tillskapas majoriteter som företräder också småfolkets kulturintresse i det här sammanhanget. Här har vi väldigt mycket gemensamt, arbetare och bönder och andra — därom råder inget tvivel. Jag tror alltså att ett framtida förslag skulle vinna på att man, utöver att ta med de i utlandet tillverkade kulturföremålen, också slopade värdegränsen och överlät en väsentlig del av informationen åt oss i hembygdsrörelsen. Vi har redan lovat att i ganska väsentlig del ta hand om denna. Herr talman! Jag ville — sedan jag länge hade övervägt att sitta tyst i min bänk — med dessa ord ge till känna att vi i denna stora folkrörelse med intresse ser fram emot kommande förslag, ifall det nuvarande förslaget inte kan föras i hamn i kväll. Och vi är beredda att kämpa för dessa förslag.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

Herr talman! Också jag har känt mig föranledd av debatten här i kammaren att göra några kommentarer. Det anförande som förste vice talmannen Ingegerd Troedsson höll inrymde åtskilligt, däribland en stark plädering för ett internationellt utbyte av idéer. Jag måste för min del konstatera att det som är tillämpligt på idéer inte alltid är tillämpligt på ting som t.ex. bohag. Och jag vill gärna ta upp det som i Nordiska museets remissvar på utredningsförslaget har beröring med det internationella kulturutbytet. Bohaget spelar ju en stor roll då det t.ex. gäller var man skall sätta värdegränsen — den springande punkten när det gäller skillnaden mellan utskottsmajoritetens och reservanternas syn. Nordiska museet påpekar i sitt remissyttrande: ”Det internationella kulturutbytet har i alla tider främst gällt det nyskapade och samtida materialet, som varit bärare av nya tankar och idéströmningar. Mer än 100 år gammalt bohag har i det internationella kulturutbytet inte spelat någon roll historiskt sett. ———- Då det gäller att i utlandet sprida information om äldre svensk kultur måste det dessutom vara helt verkningslöst att koppla detta till utförsel av sådant äldre bohag om vilket man vet att det på kort tid till allra största delen anonymiseras.” På vilket sätt denna anonymisering går till har bl.a. Stina Eliasson berört i sitt inlägg. Och utan tvivel är det att gå en omväg, om föremål först, genom utförsel, skall föras till utlandet för att senare återbördas till sin rätta miljö, till hemlandet. Ur bevarandesynpunkt inrymmer en sådan ordning åtskilliga komplikationer. Det görs gällande att situationen har förändrats under senare år. Det bör därför i debatten nämnas att Nordiska museet i sitt remissyttrande som ett starkt motiv för att nu skärpa lagstiftningen anför den markanta ökning som under senare år har skett av antalet ansökningar om utförseltillstånd. Och Nordiska museet gör den bedömningen att det säkerligen också har skett en jämförbar ökning av utförseln av andra i dag oskyddade grupper. När det gäller vilket intresse som i vårt land finns för vårt kulturarv är det klart att det finns många enskilda och grupper som känner ett starkt engagemang. Men det måste också understrykas att det handlar om pengar, när man vill göra sig gällande på t.ex. en auktion. Det är cyniskt att säga att folkdräkter och andra föremål har det största värdet i hembygden, då vi vet att många äldre folkdräkter och folkdräktsdelar går enskilda personer och hembygdsföreningar förbi, därför att de i dag inte orkar hänga med i den penningkarusell, som man kan se också på detta område. Värdegränsen har alltså utan tvivel betydelse i sammanhanget. Jag noterade att Åke Green i sitt inlägg sade: Vi tar inte ställning till värdegränsen nu. Hans partikollega Bengt Wiklund sade att han för sin del tyckte att den värdegräns som var föreslagen i propositionen var väl avvägd. Det är möjligt att jag gör Bengt Wiklund besviken, men för den händelse han inte känner till det vill jag säga att i de resonemang som fördes vid utskottsbehandlingen var såväl socialdemokrater som moderater positivt inställda till att diskutera en högre värdegräns. 10 000 eller kanske rent av 20 000 kr. nämndes i den diskussionen. Det bör man kanske ha klart för sig, när man nu skall ta ställning till utskottsbetänkandet. Herr talman! Jag delar uppfattningen att det är bråttom med en skärpning av lagstiftningen. Inte bara remissinstansterna har pekat på detta, utan ärendets hela förhistoria här i riksdagen understryker att så är fallet. I det här sammanhanget vill jag också helt kortfattat anknyta till det som Länsmuseernas samarbetsråd säger i sitt remissyttrande: ”Ett utförselförbud i sig medverkar aktivt till ett bevarande. I nuvarande situation saknas helt ett instrument för att förhindra en växande exploatering av det kulturhistoriska föremålsbeståndet.” Enligt centerns mening måste detta snabbt förändras.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

Herr talman! Först vill jag göra en liten korrigering av vad Bertil Hansson sade. Han sade att moderater och socialdemokrater vill få in utländska föremål i lagen. Det har vi inte sagt. Vi har sagt att vi vill ha ett fullständigt lagförslag. Om lagförslaget skall börja kompletteras när det just har trätt i kraft, så är det inte ett fullständigt lagförslag. I varje fall för mig ter det sig naturligt att man får in i en lagstiftning de utländska kulturföremål som verkligen är en del av det svenska kulturarvet. Bengt Wiklund har ju anfört en del drastiska exempel på sådana. Bl. a. nämnde han Linnéservisen, som ju har tillverkats utomlands. Men det är viktigt att man vid en eventuell komplettering begränsar sig till sådana utländska kulturföremål som verkligen är en del av det svenska kulturarvet. Jag vill också säga några ord om torpens och arbetarhemmens kulturföremål. Är det verkligen så att det i dag förekommer en ohämmad export av dessa kulturföremål? Man kan ibland se uppgifter om detta i pressen. Jag har försökt kolla dem, men jag har inte någon gång kunnat komma fram till att det verkligen skulle vara på det viset. Det påstås att man skulle luta av målade allmogemöbler, att man skulle ta bort mästarstämplar och annat och sedan smuggla ut föremålen ur landet.

Är det verkligen på det viset? Jag har inga belägg för att det förhåller sig så som det påståtts. Är det så, måste det vara fel på vårt eget intresse. Det är faktiskt normalt så över hela världen att det största intresset för gamla kulturföremål finns i de bygder där de en gång har brukats. Vi kan se i Sverige att det förekommer en handel med gamla kulturföremål inom landet. Dalaskåp säljs åter till Dalarna, och Skånedräkter säljs till Skåne, därför att dessa föremål har det största intresset i de bygder där de en gång brukats. Jag tycker att det är bra att det är på det viset. Jag tycker också att det är angeläget att än en gång stryka under vad jag sade i mitt anförande. Om lagens efterlevnad inte kan kontrolleras ökar risken för att utförseln inte minskar i omfattning men däremot går den seriösa handeln förbi. Det är något som bekräftas av erfarenheterna redan av den nuvarande lagstiftningen, som endast avser träföremål. Möjligheterna för museer och allmänheten att följa utvecklingen och själva kunna köpa in föremål skulle ju då försämras. Lagförslaget kan, som jag också sagt, motverka sitt goda syfte genom att hindra hemtagning av värdefulla och för kulturlivet viktiga svenska föremål av världsklass, och det vill vi väl ändå inte. Det viktiga är att vi får en lag, som så långt det är möjligt kan skydda vårt kulturarv och som kan förhindra utförsel av föremål som är av stor betydelse för kulturarvet. Men det måste göras på ett sätt som är så litet byråkratiskt som möjligt och på ett sätt som kan upprätthållas. Allra sist! Den moderata partimotionen för fem sex år sedan har förts fram i debatten vid några tillfällen. Det är väl riktigt att vi i dag inte står fast vid den. Men är det något fel i att också moderater blir klokare med åren och att vi är beredda att i stället verka för ett förslag som vi tror har större möjligheter att slå vakt om vårt svenska kulturarv än det förslag som vi tidigare har lagt.

Herr talman! Jag respekterar till fullo den uppfattning som Bengt Wiklund här för fram. Jag ville bara att det skulle stå fullständigt klart för honom och för kammarens övriga ledamöter, i den mån det inte redan gjorde det, att det i bakgrunden till socialdemokraternas och moderaternas ställningstagande låg att man såg positivt på möjligheterna att i utskottet eller senare diskutera en högre värdegräns, i storleksordningen 10 000 å 20 000 kr. Herr talman! Jag vill sedan ta upp de synpunkter som anförts av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson — jag beklagar att min tunga slant förra gången jag nämnde hennes namn och befattning. Jag förstår i och för sig ambitionen från det hållet. Detta att moderaterna blivit klokare med åren är bra i och för sig. Men frågan är om en lagstiftning kan vänta så pass mycket längre och om vi inte bör ta beslutet i dag. Det var ju 1927 som man fattade beslut om det här provisoriet, i en akut krissituation. Och situationen är fortfarande kritisk när det gäller utförsel. Herr talman! Regeringens förslag till skärpt lagstiftning om utförsel är nog mer att lita till i dag än några fromma förhoppningar om att utländska, kapitalstarka intressen på frivillig väg t. v. skall avstå från att förvärva och ur vårt land föra ut föremål av betydelse för vårt kulturarv — om det nu inte är så att man till äventyrs tror att vårt kulturarv bäst värnas i andra länder.

Herr talman! Barnens situation vid skolstarten har uppmärksammats alltmer i skoldebatten. Arbetssituationen på lågstadiet är långt ifrån så idyllisk som många föreställer sig. Problemen har ökat markant — många barn är splittrade, oroliga och okoncentrerade. De har liten uthållighet, och de har svårt att arbeta självständigt. I en undersökning som Sveriges lärarförbund utförde 1981 framgår att lågstadielärarna upplever sitt arbete som allt svårare. Många känner sig ensamma i sitt arbete, utan tillräckligt stöd från kolleger, skolledare och föräldrar. Utvecklingen mot en allt större andel obehöriga lärare i lågstadiet leder till täta lärarbyten och många vikarier. Vi socialdemokrater menar att det är alldeles nödvändigt att ta itu med dessa problem. Barnets erfarenheter av själva skolstarten och dess arbetssituation under det första skolåret avgör i stor utsträckning den fortsatta skolframgången. Där grundläggs ju kunskaperna att läsa, skriva och räkna. Brister i dessa grundläggande färdigheter ger följdsvårigheter hela skoltiden igenom. En negativ upplevelse av det första skolåret kan mycket väl leda till olust inför kommande skolarbete. Många elever tillgodogör sig aldrig undervisningen på det sätt som skulle ha varit möjligt med hänsyn till hans/hennes förutsättningar. Att den första tiden i skolan spelar en avgörande roll har många påvisat. Det är därför nödvändigt att samhället ägnar ökad uppmärksamhet åt problemen i samband med skolstarten. Inom det socialdemokratiska partiet har vi i vår barnoch ungdomsdelegation tagit upp dessa frågor med stort allvar. Vi föreslår nu en rad åtgärder på både kort och lång sikt. Våra förslag rör såväl förskolan som lågstadiets verksamhet och avser att göra övergången från förskola till lågstadiet mjukare. Förskolan behöver få en mer planerad och tydligt målinriktad verksamhet. Behovet av gruppinriktat arbetssätt måste betonas starkare. Det här betyder inte att förskolans helhetssyn på barns utveckling och sociala målsättning skall förändras. Särskilt för sexåringarna i förskolan bör det ingå en tydligare förberedelse inför skolstarten. Det här kräver förändringar av innehållet i förskolan. Men det kräver också förändringar av personalens utbildning, vilket vi också framfört i vår motion om barns uppväxtmiljö. Nästa steg rör övergången mellan förskola och lågstadium. För att åstadkomma en mjuk övergång behöver särskilda pedagogiska och organisatoriska åtgärder vidtas. Det kan ofta röra sig om lokala samarbetsfrågor. Men det gäller även fortbildningen av personalen, såväl i förskolan som på lågstadiet, och det gäller gemensam fortbildning. Vi har i olika motionsyrkanden, som har behandlats av både utbildningsutskottet och socialutskottet, föreslagit resursförstärkningar på tillsammans 10 milj.kr. för fortbildningsinsatser av detta slag. Vad så gäller lågstadiet anser vi att problemen vid skolstarten måste åtgärdas utan dröjsmål. Det är nödvändigt att sätta in ökade resurser för att underlätta arbetet kring barnens skolstart. I första hand gäller det då att lokalt utnyttja de behovsorienterade resurserna, så att de i högre grad tillfaller lågstadiet. Men därtill krävs ett direkt tillskott av personella resurser för att bemästra skolstartproblemen. Även i en ekonomiskt kärv tid menar vi socialdemokrater att staten måste gå in med extra resurser för att underlätta barnens skolstart. Vi föreslår alltså 30 milj.kr. för direkt personalförstärkning, vilket skulle motsvara ungefär 300 extra lågstadielärartjänster. Tyvärr har den borgerliga utskottsmajoriteten avstyrkt vårt yrkande, trots att även de borgerliga utskottsledamöterna egentligen tycks hålla med oss om behovet av sådana åtgärder. Välvilliga ord hjälper dock inte mycket. Politik handlar ju om prioriteringar, och vi socialdemokrater har prioriterat insatser för att förbättra barns uppväxtmiljö. I detta utskottsbetänkande upptas ytterligare en fråga, nämligen den om skolans stöd till de handikappade barnen. I budgetpropositionen finns på många håll välmenande ord om att de handikappades behov skall tillgodoses, dock alltid inom ramen för något anslag som också är till för att klara en mängd andra behov inom skolan. De borgerliga regeringarna har ju haft en tendens att låtsas som om allt fler olika behov inom skolan skall kunna bekostas av skolans förstärkningsresurser utan att man utökar de anslagen. Det här innebär att det blir allt svårare att tillgodose behoven för de elevgrupper som från början stod i centrum för att få extra hjälp och stöd, dvs. de särskilt utsatta och svaga eleverna. En reseledare med Norrbottens län som verksamhetsområde ringde mig häromdagen. Hon var mycket orolig för resursminskningarna för handikappade elever i skolan. Jag tog då reda på hur det s.k. SÅS-anslaget, som vi nu diskuterar, kommer att fördelas i Norrbottens län. Genom att regeringen har påbjudit att försämringen av resurserna till studieoch yrkesorienteringen i glesbygd delvis skall kompenseras av detta anslag, minskas de resurser som ”blir över” för andra behov, t.ex. för handikappade elever. I Norrbotten innebär det — sedan hänsyn tagits till de nya utgifterna resp. resurstillskottet — en minskning med drygt 1 milj.kr. i stöd åt de mest behövande eleverna. Med detta exempel vill jag ha sagt att SÅS-anslaget inte räcker till för att tillgodose de handikappade elevernas behov av stödinsatser. Självfallet skall deras behov väga mycket tungt när alla förstärkningsresurser fördelas. Men därutöver behövs ett särskilt anslag för att underlätta handikappade elevers skolgång. Tidigare fanns särskilda anslag för personell assistans i grundskolan och för tekniska stödåtgärder i gymnasieskolan. Dessa anslag avvecklades 1981 av den borgerliga riksdagsmajoriteten. Vi socialdemokrater ansåg då, och anser fortfarande, att det behövs särskilda medel som är direkt reserverade för handikappåtgärder inom grundoch gymnasieskolan förutom den rätt som de handikappade har att få stöd från de reguljära, behovsinriktade bidragen. Vi föreslår att en miniminivå av stödinsatser om 10 milj.kr. garanteras de handikappade i grundoch gymnasieskola för att underlätta, ja ofta möjliggöra, deras skolgång. Jag yrkar bifall till de två socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! I årets budgetproposition föreslås 204 842000 kr. till särskilda åtgärder på skolområdet. När detta anslag infördes förra året, angavs mycket utförligt i propositionen de kriterier som skulle gälla för hur anslaget skulle fördelas. Huvudprincipen var att kommuner som hade problem skulle prioriteras. När kommunen fått sitt bidrag får den själv avgöra hur den vill använda det.

Under senare år har det kommit signaler som visar att oron bland eleverna på lågstadiet ökar. Det är också något som uppmärksammats ute i kommunerna, och man har på olika sätt styrt resurserna dit. Utskottet understryker att det är viktigt att åstadkomma en god arbetssituation för elever och lärare under barnens första skolår. I reservation 1 föreslår socialdemokraterna ett specialdestinerat bidrag för förstärkningar till lågstadiet. Under senare år har regeringen på olika områden decentraliserat statsbidragen just därför att regeringen tror att kommunerna är bäst lämpade att avgöra var resurserna kommer till största nyttan. Ett ytterligare skäl till att överge de specialdestinerade bidragen är ju att den fastställda summan aldrig kan överskridas, även om behov härav skulle finnas. Med regeringens modell kan en väsentligt högre summa användas för lågstadiet, om länsskolnämnderna anser att behov av detta föreligger. Utskottet pekar också på att kommunerna har full frihet att använda såväl anslag ur SÅS-anslaget som medel från förstärkningsresursen för att göra särskilda insatser på lågstadiet. Det har visat sig att andelen obehöriga lärare på lågstadiet är stor på vissa orter. Regeringen har uppmärksammat detta och anslår medel för att på olika sätt mildra situationen. Det är dels särskilda kurser för obehöriga lärare som kommer i fråga, dels dispenser för erfarna obehöriga. Dessutom har man föreslagit en ökning av intaget på lågstadielärarlinjen med ytterligare 258 platser. I och med beslutet förra året om fortbildning och personalutveckling har kommunerna dessutom ytterligare möjligheter att prioritera fortbildning av lågstadielärare. Utskottet redovisar i betänkandet sin principiella inställning mot specialdestinering av anslaget i fråga, hänvisar också till det statsfinansiella läget och yrkar avslag på den socialdemokratiska reservationen nr 1. I reservation nr 2 föreslår socialdemokraterna ytterligare ett specialdestinerat bidrag, denna gång för handikappåtgärder i grundskola och gymnasieskola. Integrationsutredningen har i sitt betänkande Personell assistans för handikappade elever enhälligt föreslagit att det särskilda statsbidraget till personell assistans i grundskolan skall sammanföras med länsskolnämndsdelen av förstärkningsresursen. Förslaget tillstyrktes av en majoritet av remissinstanserna, däribland handikapporganisationerna, och riksdagen behandlade frågan förra året. Det är alltså inte så, Lena Hjelm-Wallén, att bidraget inte tillfördes anslaget för särskilda åtgärder. Orsaken till förslaget var bl.a. den som jag redovisade tidigare, nämligen att ett specialdestinerat bidrag sätter en gräns för hur mycket som kan användas. Med regeringens konstruktion av bidraget finns inte denna begränsning, utan behovet är avgörande för hur stor del av medlen som skall användas för resp. ändamål. Därtill kommer att regeringen förra året, när omläggningen av anslaget skedde, liksom i år kraftigt förstärkt anslaget till rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade och till länsskolnämnderna för reselärare och konsulenter. Sammantaget förstärktes handikappanslaget på skolområdet med 22,5 tjänster förra året. I årets budgetproposition understryker statsrådet återigen att andelen handikappade elever är ett kriterium som måste tillmätas avsevärd tyngd vid länsskolnämndernas fördelning av anslaget. Det är bara att konstatera att socialdemokraterna återigen misstror kommunernas förmåga att använda statsbidraget på bästa sätt. Med hänsyn till det jag har anfört yrkar jag bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkandet 16 och avslag på de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Jag tror helt visst att regeringen försöker göra insatser för att klara situationen på lågstadiet. Vi har tillsammans ägnat mycket tid i utbildningsutskottet åt att se över just de obehöriga lärarnas situation, se hur man kan göra den bättre. Men det är bara att konstatera att de åtgärder som föreslås, att utbilda de obehöriga till behöriga osv., inte räcker. Är situationen akut, måste man åtgärda den där den finns, alltså direkt i skolvardagen. Det är där vi har sagt att vi måste prioritera de små barnen, vi måste prioritera skolstarten. Även i en ekonomiskt kärv tid har vi ansett att vi måste avsätta 30 milj.kr. för att klara detta. Jag bara konstaterar att de borgerliga partierna inte vill prioritera barnen på det sättet. Beträffande de handikappades situation skulle jag vilja be Ylva Annerstedt att se litet grand på hur verkligheten ser ut. Jag tog ett exempel från Norrbotten, ur ett brev till regeringen. Regeringens generositet innebär att man har ökat anslaget med 111 000 kr. Men från detta resurstillskott skall man dra av kompensationen för regeringens försämring av syo-bidraget, vilket för Norrbottens del betyder hela 1,3 milj.kr. Det blir alltså en brist i kassan på 1,14 milj.kr. när det gäller anslaget till Norrbottens län. Detta är verkligheten. Det är en femtedel av hela anslaget för att tillgodose olika grupper, framför allt handikappade. Kom då inte och säg att det bara ankommer på länsskolnämndernas eller kommunernas vilja att prioritera rätt, då ni faktiskt direkt drar ned resurserna. Det resonemanget håller inte i den skolverklighet som personal och elever befinner sig i. Det håller bara när det gäller lokaler som finns en bra bit därifrån. Ylva Annerstedt skall heller inte göra affär av specialdestinerade anslag i det här sammanhanget. Vi tror på att decentralisera så mycket som möjligt av beslutsrätten över anslag. Men när det uppstår akuta situationer, som man måste åtgärda, kan det vara bra med specialdestinerade anslag. Jag skulle vilja be Ylva Annerstedt ge mig ett exempel på någon kommun som säger nej till specialdestinerade anslag, som — med de förslag vi lägger fram i dag — skulle kunna ge kommunerna ytterligare 40 milj.kr. för att förbättra skolan. Ge mig ett enda exempel på det!
Herr talman! Det Lena Hjelm-Wallén tog upp i sitt första anförande om betydelsen av samverkan mellan förskola och lågstadium är ju inga nyheter. Det har man i en lång rad kommuner redan uppmärksammat och dragit konsekvenserna av. Det har också regeringen gjort. En utredning arbetar sedan ca ett år tillbaka just med att sammanställa och utvärdera de många fina initiativ som har tagits i olika kommuner. Kommunerna klarar ju faktiskt väldigt mycket genom egna initiativ, även om Lena Hjelm-Wallén ibland tycks misstro det. Utredningen skall sedan framlägga förslag till förändringar, som på olika sätt underlättar den viktiga samverkan mellan förskola och lågstadium som jag tror att vi alla ställer upp på. Sedan ville Lena Hjelm-Wallén göra gällande att SÅS-anslaget inte har räknats upp i motsvarande grad, när syo-anslaget sammanräknas med den här resursen.

När det gäller specialdestineringen är de kommuner som nu har att arbeta med vidare ramar positiva till att själva få avgöra var behoven finns och själva prioritera insatserna. Jag skulle vilja se den kommun som vill återgå till det specialreglerade, centralt styrda statsbidragssystem som socialdemokraterna införde.
Herr talman! Det var inte det som det var fråga om, Ylva Annerstedt, utan om ett resurstillskott som vi är beredda att ge kommunerna men som ni inte är beredda att ge dem. Vad jag frågade Ylva Annerstedt var, om hon kunde ge något exempel på en kommun som skulle vilja tacka nej till det. Tydligen är det så att varken statsrådet eller Ylva Annerstedt känner till skolverkligheten. De exempel jag nämnde från Norrbotten är kalla fakta. Sådan ser verkligheten ut. Det blir en brist i kassan med regeringens förändringar av detta anslag. Och det har uppstått stor oro för hur man skall klara de handikappade eleverna i Norrbotten. Det vet jag, eftersom jag just haft kontakter med dem som bor och arbetar där. Det handlar om prioriteringar, och jag vill för min del sluta den här debatten med att konstatera att kommunerna, skolorna och skolpersonalen behöver stöd för att klara situationen. De behöver inte klappar på axeln och uppmuntrande ord, som att ni klarar er nog bra, för allt är så decentraliserat och fint. Vad de behöver är vårt aktiva stöd. Vi socialdemokrater är beredda att ge stöd för att klara situationen runt skolstarten och hjälpa de handikappade eleverna.
Herr talman! Lena Hjelm-Wallén tog upp just det som det verkligen gäller att göra i dag — prioriteringar. Även om socialdemokraterna har hur mycket pengar som helst att dela ut på olika områden, så har inte regeringen, som har ansvaret för landets totala finanser och för att budgetunderskottet och utlandsupplåningen inte ökar, obegränsade resurser. Därför kan vi inte dela ut hur mycket pengar som helst, även om vi skulle vilja det. Vi tycker naturligtvis inte att det är roligt att spara på det här området — det tycker ingen — men i det rådande läget får vi göra det bästa möjliga av situationen. Då har regeringen prioriterat att stödja och skydda de svagare eleverna. Det här stora anslaget för särskilda åtgärder på skolområdet har ju inte funnits tidigare. Det inrättades förra året just för att de med de största behoven skulle få de bästa möjligheterna att få del av resurserna. Jag tycker faktiskt inte att Lena Hjelm-Wallén med fog kan påstå att de handikappade eleverna har blivit missgynnade. Som jag redovisade i mitt tidigare inlägg har det skett en stor satsning på just de handikappade eleverna.
Herr talman! De s.k. SÅS-medlen inrättades samtidigt som man tog bort flera hundra miljoner kronor från statsbidragen till skolan. Och det är knappast någonting att yvas över, Ylva Annerstedt. Dessutom är det skillnad mellan våra prioriteringar. Vi vill prioritera åtgärder i samband med problem kring skolstarten. Det vill ni inte göra. Vi visar här med ordentlig handling att vi vill prioritera de handikappade eleverna.
Herr talman! Det är också fråga om på vilket sätt man vill ge sitt stöd och göra sina prioriteringar. Vi överlämnar åt kommunerna att avgöra var de vill sätta in flest och mest resurser. Vi tror att kommunerna kan avgöra var de har de största behoven.

Herr talman! I årets budgetproposition föreslår föredragande statsråd att nuvarande statsbidrag för anskaffande eller förhyrande av första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel för gymnasieskola skall avskaffas fr.o.m. den 1 juli 1982. Bidrag lämnas f. n. med 50 96, i vissa fall 75 9, av den beräknade kostnaden. Statsbidrag skall i stället ges endast till studievägar inom teknisk-industriell och teknisk-naturvetenskaplig sektor, utgå med 70 öre per elev och undervisningstimme och avse kostnader för förnyelse av stadigvarande undervisningsmateriel. Avsikten med det nya bidraget är att garantera att kommunerna tillhandahåller utrustning som är i takt med den tekniska utvecklingen i övrigt. Från moderata samlingspartiets sida anser vi ambitionen med det nya statsbidraget vara riktig. Vi anser emellertid att anpassningen av undervisningens kvalitet till arbetslivets behov bör ske genom att i skolorna sådan utrustning tillhandahålls att principerna för arbetsmomenten kan läras in, medan däremot tillämpningen på utrustning som används i arbetslivet bör ske genom att yrkespraktik i så stor omfattning som möjligt förläggs till arbetsplatser utanför gymnasieskolan. Därigenom kan aktuell kunskap skapas till rimliga kostnader. Vi finner det vara rimligt att bidrag ges till vissa särskilt kostnadskrävande studievägar. I princip ansluter vi oss därför till förslaget och förutsätter att bidragsbestämmelserna utformas på ett sådant sätt att bidraget ej får karaktären av allmänt driftbidrag utan används för det angivna syftet. Kostnaden för det ifrågavarande statsbidraget har i propositionen beräknats till 46 milj.kr. Detta innebär ett högre anslag än innevarande års totala anslag, som omfattar fler områden. Vi kan i rådande statsfinansiella läge inte biträda en dylik utgiftsökning för staten. Med hänsyn härtill och till vad jag nyss anfört om tillämpningen av yrkespraktiken anser vi det vara motiverat med ett bidrag på 40 öre per elev och undervisningstimme i 1982 års prisläge. Därmed blir den sammanlagda kostnaden drygt 26 milj.kr., vilket redan detta torde innebära en ökning av den del av anslaget som i dag utgår till första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel med ca 20 20. Genom vårt förslag tillgodoser vi således på ett rimligt sätt de behov som kan finnas, samtidigt som vi visar nödvändig återhållsamhet när det gäller statliga åtaganden. I det här sammanhanget vill jag understryka nödvändigheten av att man i de skilda kommunerna har ett bättre underlag när det gäller beslut om inköp eller förhyrande av utrustning. Det finns åtskilliga exempel som vittnar om att man införskaffar en dyrbar utrustning, som eleverna endast i undantagsfall möter i praktisk tillämpning ute i arbetslivet. Inköpen bör givetvis baseras på vad som erfarenhetsmässigt visat sig vara mest rationellt och ekonomiskt mest fördelaktigt. Det ankommer på regeringen att tillse att kommunerna tillhandahålls ett dylikt underlag för sina inköp. Föredragande statsråd har i budgetpropositionen också föreslagit att kommunernas benägenhet att utöka antalet platser inom yrkesinriktad utbildning skall stimuleras genom ett särkskilt statsbidrag för första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel. Bidrag skall kunna utgå med upp till 100 26 av normalkostnaden på studievägar inom tekniskindustriell och teknisk-naturvetenskaplig sektor. Kostnaden är beräknad till 35 milj.kr. Enligt vår mening är det i nuvarande ekonomiska läge inte försvarbart att öka kapaciteten på sätt som föreslås genom en utbyggnad av den institutionaliserade utbildningen. Vi vet att årskullarna inom några få år kommer att minska. Som jag redan anfört bör den yrkesinriktade utbildningen ske i nära samverkan med arbetslivet, så att större delen av arbetspraktiken förläggs till olika arbetsplatser. Dessutom kan kapaciteten i betydande omfattning ökas till en lägre kostnad genom tillämpning av saxad schemaläggning. Vi moderater säger således nej till regeringens förslag och yrkar avslag på begärda 35 milj.kr. Vi anvisar i stället andra vägar för att öka kapaciteten på den yrkesinriktade utbildningen. Utöver vad jag redan anfört hör hit också möjligheterna för en kommun att temporärt utnyttja en tillfällig lokal och förse den med adekvat utrustning. I stället för ett specialdestinerat statsbidrag av angivet slag anser vi att bidrag om 30 milj.kr. bör ställas till regeringens förfogande för särskilda åtgärder när det gäller att öka omfattningen av den yrkesinriktade utbildningen i kommunerna. Herr talman! Med anledning av vad jag här har anfört yrkar jag bifall till de till betänkandet fogade reservationerna från moderata samlingspartiets utskottsledamöter.

Herr talman! I det betänkande från utbildningsutskottet som vi nu behandlar föreslås viktiga åtgärder för att utveckla och säkerställa en yrkesutbildning som fyller kraven i arbetslivet. Jag skall i detta anförande kort beröra punkt 2, som gäller bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan. Hans Nyhage har nyss kort redogjort för förändringarna i bidragssystemet, och med hänsyn till den sena timmen skall jag inte upprepa det. Jag vill bara tillfoga att storleken på det individrelaterade beloppet, som föreslås bli 70 öre, för följande budgetår givetvis får anpassas till det då aktuella kostnadsläget. De föreslagna bidragen skall utgöra stöd och stimulans för kommunerna att ordna yrkesinriktad utbildning i tillräcklig omfattning. Det fordrar givetvis tillgång till utrustning som fyller de krav som ställs främst på arbetsmiljö, energihushållning och säkerhet. De föreslagna bidragen är beräknade att täcka kostnaden för inlärning i skolsituationen; det vill jag särskilt betona. Utskottsmajoriteten ansluter sig till regeringens förslag. hänsyn till de faktiska investeringskostnaderna för olika linjer har varit föremål för överläggning i utskottet i anslutning till behandlingen av motion 1981/82:1789. Utskottet vill påpeka att det är tekniskt möjligt och dessutom ändamålsenligt att fr.o.m. budgetåret 1983/84 låta utrustningsdelen av bidraget till inbyggd utbildning vara utgångspunkt för beräkning av ett differentierat bidrag till förnyelse av undervisningsmateriel. Det kan förtjäna nämnas, att utskottet inhämtat att styrelsen för teknisk utveckling, STU, på regeringens uppdrag bedriver ett teknikupphandlingsprojekt. Föredragande statsråd har i budgetpropositionen för 1982/83 beräknat 8 milj.kr. i statsbidrag till nyanskaffning av utrustning för datoroch mikrodatorteknik i gymnasieskolan och för viss komplettering av utrustning för fyraårig teknisk linje. Vidare vill utskottet erinra om SÖ:s översyn av supplementen för gymnasieskolans tvååriga linjer inom industri och hantverk samt att SÖ har utarbetat och fastställt nya normalutrustningslistor. Utskottet framhåller också att s.k. saxad schemaläggning till en del, och där så går att genomföra, kan möjliggöra dubbelutnyttjande av utbildningskapaciteten utan ökade investeringskostnader. SÖ har i skrivelse till regeringen den 15 december 1981 fäst uppmärksamheten på utnyttjande av denna resurs i samband med förslag om åtgärder för ökad utbildning av arbetslös ungdom. Mot bakgrund av denna skrivelse avstyrkte utskottet motion 1802 i denna del. Slutligen kan jag med tillfredsställelse nämna att utskottet i sitt betänkande inte har något att erinra mot att ett belopp på 2,5 milj.kr. ställs till förfogande som särskilt verksamhetsstöd för etablering eller bibehållande av vissa lågfrekventa men mycket viktiga utbildningar i gymnasieskolan. Till utskottsbetänkandet har fogats två moderata reservationer, varav reservation 2 är en följd av reservation 1. Reservation 1 gäller dels det individrelaterade bidraget, dels det särskilda bidraget. Vad gäller det individrelaterade statsbidraget råder det enighet mellan partierna i utskottet om principen. I reservation 1 har emellertid moderaterna yrkat att detta bidrag skall utgå med endast 40 öre per elev och studietimme i stället för av regeringen föreslagna 70 öre. Jag vill understryka att i propositionen föreslagna 70 öre grundar sig på en erfarenhetsmässig bedömning inom utbildningsdepartementet av behovet för inlärningsdelen i skolan. Denna del av utbildningen måste skolan ta ansvar för, och därför har utskottet inte undandragit sig ansvaret att ställa de erforderliga resurser till förfogande som regeringen föreslagit. I samma reservation nr 1 avstyrker moderaterna det särskilda statsbidraget, som avser att stödja en utökning av antalet utbildningsplatser inom yrkesinriktad utbildning. Jag är litet förvånad över att moderaterna avstyrker detta bidrag på 35 milj.kr. och i stället yrkar att 30 milj.kr. skall ställas till regeringens förfogande för att förse mera temporära lokaler med adekvat utrustning. Utskottet har funnit att regeringens förslag bäst tillgodoser utbildningens behov, vilket i rådande situation på arbetsmarknaden är mer angeläget än någonsin. Tlikhet med vad jag anförde om de individrelaterade bidragen vill jag än en gång understryka att även det särskilda statsbidraget är avsett att utgöra ett stöd för inlärningsdelen i skolan. Moderaterna anser att de om några år minskade årskullarna utgör motiv för att vi inte skall öka utbildningskapaciteten. Men då skall vi komma ihåg att denna utveckling med all säkerhet kommer att motverkas av ett ökat utbildningsbehov för bättre kvalitet på utbildningen för de elever som väljer en yrkesinriktad utbildning. Vad slutligen gäller praktikdelen i utbildningen, alltså tillämpningen av inlärningen, är vi väl alla överens om att den skall förläggas till arbetsplatserna i nära samverkan med näringslivet. De hinder som finns för detta måste vi gemensamt få bort. Om detta kunde det vara mycket att säga, men jag skall inte utveckla den frågan närmare här, eftersom den ligger utanför realbehandlingen av detta betänkande. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här har anfört yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Jag vill kraftigt understryka att vi har anvisat andra vägar för att komma till rätta med de frågor som tas upp i det här betänkandet, andra vägar som vi anser ger väl så gott resultat och som därtill ställer sig billigare. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man har detta klart för sig. Våra besparingar går alltså enligt vår mening inte ut över effektiviteten när det gäller den ifrågavarande utbildningen. Jag tror att det i det statsfinansiella läge vi har i dag är nödvändigt att ta till vara de olika möjligheter som kan finnas att spara på statens utgifter. Jag vill återigen upprepa: Mot bakgrund av ett alldeles påtagligt vikande elevunderlag är det väl bättre att göra insatser av tillfällig karaktär till mindre kostnader än att satsa stora pengar på sådant som sedan kan komma att användas i endast ringa utsträckning.
Herr talman! Hans Nyhage och jag skulle nog kunna använda en lång stund till att försöka övertyga varandra om vilken bidragsstorlek och vilken bidragsform som är bäst, men jag tror inte att någon av oss skulle vara särskilt framgångsrik. Därför tror jag inte att det är meningsfullt att utveckla den debatten närmare. Jag vill emellertid till slut bara säga att var gång vi riksdagsledamöter är ute i näringslivet talar man om för oss hur viktigt det är med en fullgod och väl utvecklad yrkesutbildning. Jag kan nämna att vi skånska riksdagsledamöter för någon vecka sedan var på Skånes handelskammare tillsammans med företrädare för näringslivet, och vid det tillfället fick vi med oss hem att vi skulle se till att det finns en väl utvecklad yrkesutbildning. Om vi skulle få en förbättrad konjunktur, vilket vi får hoppas, blir det omedelbart en kraftigt ökad efterfrågan på välutbildad arbetskraft, och i den mån den inte finns i tillräcklig grad medför detta som vi vet ofta en väldig löneglidning, som vi sedan har bekymmer med på många områden. Jag tror att alla partier i utskottet har besjälats av en vilja att skapa en bra yrkesutbildning, men i just de frågor som Hans Nyhage och jag har debatterat här finns det olika meningar om konstruktionen och användningen av vissa bidrag. Jag hoppas att vi i framtiden skall få till stånd den yrkesutbildning som vi behöver för att ungdomarna skall få jobb där de önskar och för att näringslivet skall fungera.

Herr talman! I årets budgetproposition föreslår regeringen att en ny myndighet, statens rekreationsråd, inrättas från den 1 juli 1982. Förslaget är överraskande av flera skäl. Utredningen om den statliga rekreationsoch turistpolitiken, TUREK, har visserligen med förtur utrett rekreationspolitikens administration och tagit upp en ny central myndighet som ett av två tänkbara alternativ. Det andra alternativet innebär en inplacering av verksamheten i befintliga organ. Men utredningsmannen och ca hälften av remissinstanserna förordar att ställning till administrationsfrågorna skall tas först sedan TUREK:s arbete slutförts och formerna för den framtida rekreationspolitiken blivit föremål för en bedömning. Vidare har riksdagen begärt att TUREK skall breddas till en parlamentarisk utredning. Från moderat sida motsatte vi oss detta. Vi anser att en sådan breddning kommer att försena utredningsarbetet. Den parlamentariska förankringen kan ske i andra former. Men riksdagens majoritet, inkl. regeringspartiernas representanter, har således sagt ifrån hur man vill att utredningsarbetet fullföljs, och det på ett sätt som står i strid med det nu framlagda förslaget. Mot den här bakgrunden är det naturligt att kulturutskottet avstyrker inrättandet av ett rekreationsråd. Från moderat sida har vi i motion 1981/82:2018 angivit att statens med nödvändighet begränsade insatser på detta område med fördel kan ske inom ramen för nuvarande myndighetsorganisation. Vi har också markerat att eventuella organisationsförändringar då det gäller nödvändiga statliga insatser bör anstå tills rekreationsberedningens och TUREK:s utredningar föreligger. Att ett rekreationsråd nu skulle inrättas avvisas således av en majoritet i kulturutskottet. Däremot har inte moderater och socialdemokrater kunnat enas om hur de ekonomiska konsekvenserna skall beskrivas. I propositionen redovisas hur sektionen för idrott och friluftsliv inom naturvårdsverket förlorat en stor del av sina arbetsuppgifter. Inrättandet av ett rekreationsråd skulle också, enligt propositionen, medföra en minskning av det totala antalet anställda. Även i nuvarande organisation bör rationaliseringsmöjligheterna tas till vara. Vi har därför i vår reservation markerat att medelsberäkningen för naturvårdsverket och arbetsmarknadsstyrelsen bör utgå från de i budgetpropositionen redovisade förhållandena, även om det med hänsyn till gällande bestämmelser på arbetsmarknaden kanske inte går att uppnå hela den i propositionen redovisade besparingen redan under budgetåret 1982/83. Socialdemokraterna vill däremot inte på detta sätt understryka behovet av besparingar. Det är en attityd som vi känner igen från andra håll, och därför är den kanske inte så förvånande. Mittenpartierna måste dock rimligen tillmäta propositionen vikt i detta avseende och i ett läge där rekreationsrådet avvisas stödja den moderata reservationen. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen, som har nr 3, och i övrigt bifall till utskottets förslag.

Herr talman! När vi på olika nivåer tar upp de fritidsoch rekreationspolitiska frågorna till debatt, visar det sig att det är frågor som berör många i vårt samhälle. Vi har i vårt land sedan länge haft en utveckling där en förkortning av arbetstiden har skett i olika former, dels genom kortare arbetsveckor, dels genom sänkt pensionsålder och dels genom förlängda semestrar. Från att tidigare ha varit ett privilegium är fritiden i dag något av allas egendom. Fritid och olika fritidsaktiviteter har blivit en allt större och viktigare del av människornas helg och vardag. Vid sidan av denna omfattande reformverksamhet under de senaste decennierna har man från i synnerhet statens och kommunernas sida vidtagit en mängd åtgärder för att ge medborgarna möjlighet till en meningsfull fritid och semester. Samhället har här haft en rad målsättningar och ambitioner, och exempel på detta är alla de utredningar och undersökningar som de två sista decennierna lagts fram inom idrott, friluftsliv, rekreation och turism. Det är i det sammanhanget viktigt att påpeka att en social grundsyn har präglat alla utredningar, innebärande att alla skall tillförsäkras en meningsfull fritid och semester. Nu är vi alla medvetna om att det kan vara svårt att förverkliga en rad ambitiösa målsättningar. Det krävs framför allt stora ekonomiska satsningar, och när kraven är många och de ekonomiska resurserna begränsade, blir det svårare att prioritera och fördela. Sedan mitten av 1960-talet har jag med stort intresse följt och engagerat mig i de fritidspolitiska frågorna, i synnerhet de som rört turism och rekreation. Det är kanske naturligt, i och med att jag kommer ifrån och har verkat i ett naturskönt, glesbefolkat landskap. Kommunerna där har ett odifferentierat näringsliv och långa avstånd till andra och större arbetsmarknader. Det är naturligt att vi från den typen av regioner såg mycket positivt på förslaget om en satsning på de primära rekreationsområdena, när det lades fram. Ökade satsningar skulle innebära ökad sysselsättning för berörda områden och kommuner, något som dessa så väl behöver för att kunna vidmakthålla en rimlig och godtagbar kommunal service. Vi har i denna kammare vid olika riksmöten tagit upp de rekreationspolitiska frågorna, och i det nu aktuella betänkandet nr 19 har kulturutskottet bl.a. behandlat frågan om inrättandet av ett statens rekreationsråd. Föredragande statsrådet hemställer i årets budgetproposition om detta och anför också olika skäl för ett inrättande. Den statliga administrationen av rekreationssektorn är en fråga som genom åren har aktualiserats i olika sammanhang, bl.a. i rekreationsberedningens betänkande 1978 och i TUREK:s betänkande 1981, Turism och friluftsliv — Det centrala myndighetsansvaret, där utredningen med förtur behandlade administrationsfrågan. Båda utredningsförslagen är remissbehandlade, och en lång rad remissinstanser har yttrat sig. De är delade i sina uppfattningar. Statsrådet har i sin bedömning tagit fasta på att något måste göras åt den splittring som i dag finns. Frågorna om turism och rekreation handläggs f. n. inom en rad olika departement och statliga verk, och detta medför ett omfattande dubbelarbete. Det går heller inte att bortse ifrån att en rad gränsdragningsproblem kan uppstå. Statsrådet föreslår att friluftssektionen vid naturvårdsverket och rekreationsberedningen samt de funktioner som i dag åvilar sjösäkerhetsoch fjällsäkerhetsråden skall inordnas i en gemensam organisation, som föreslås få namnet statens rekreationsråd. Vidare föreslår statsrådet att de återstående uppgifterna, som nu vilar på turistoch rekreationspolitiska utredningen, TUREK, skall läggas på det nya rekreationsrådet, som därmed får fullfölja det återstående utredningsarbetet. Riksdagens tidigare uttalande om att TUREK bör få en parlamentarisk sammansättning tillgodoses därmed. Denna samordning innebär effektivisering, och samtidigt antyds i propositionen att en besparing på ca 4 miljoner kan uppnås vid fullt genomförda förslag. De socialdemokratiska och moderata ledamöterna i kulturutskottet har inte kunnat ställa upp på förslaget om inrättande av ett statens rekreationsråd, och det beklagar vi. Utskottets representanter från folkpartiet och centern anser liksom föredragande statsrådet bl.a. att den statliga administrationen inom rekreationsområdet nu bör samordnas och effektiviseras. Vi hemställer i enlighet med reservation 1 att riksdagen bifaller vad statsrådet har att anföra om inrättandet av ett statens rekreationsråd. Efter det att riksdagen år 1975 tog det rekreationspolitiska beslutet och godkände vissa riktlinjer för planering och samordning av samhällets insatser för rekreation och turism har det hänt mycket. Dels har man genom rekreationsberedningen och dess omfattande arbete fått mycket material, dels har det utförts många utredningar ute i de 25 primära rekreationsområdena. Jag har bl.a. haft tillfälle att ta del av alla de omfattande utvecklingsprogram, markanvändningsplaner och olika specialstudier som nu strömmar in till rekreationsberedningen. Detta samlade material ger en bild av hur omfattande rekreationsfrågorna ändå är. Skall vi dessutom fånga in alltmer av frågor som rör närrekreationen, har vi verkligen behov av en samlad statlig administration. En fråga till Lars Ahlmark. Jag läser i moderaternas partimotion ”Fritid i frihet”. Under avdelningen Turism citerar jag: ”En generell utgångspunkt bör vara att det offentligas ansvar för denna sektor läggs på kommunerna.” Min fråga blir då: Innebär detta att kostnaderna i stort för utbyggnad och drift av turismen och rekreationen skall läggas på kommunerna? I budgetpropositionen föreslås en höjning av anslaget till idrotten med drygt 19 milj.kr. till 160 650 000 kr. Regeringens förslag innebär en treprocentig uppräkning av anslaget. Vpk har i motion 1336 föreslagit en höjning av anslaget med ca 42 milj.kr. Detta yrkande som sammanfaller med RF:s äskande har utskottet med hänsyn till rådande ekonomiska läge inte kunnat tillstyrka. Utskottsmajoriteten har inte heller kunnat tillstyrka s-motionen 563, vari yrkas en höjning av anslaget med 5 milj.kr. Jag yrkar därför bifall till propositionens förslag i denna del. Herr talman! När det gäller kulturutskottets betänkande nr 19 yrkar jag bifall till reservation 1. Under förutsättning av bifall till denna reservation yrkar jag också bifall till reservationerna 2, 4, 5 och 7. I övrigt yrkar jag bifall till kulturutskottets hemställan.
Herr talman! Olle Eriksson nämnde själv i sitt anförande att frågor om närrekreationen får allt större betydelse. Jag vill i det sammanhanget gärna peka på vad som anförs i propositionen på s. 157, där man talar om att framtida ställningstaganden hos kommuner m.fl. rörande t.ex. lämplig utbyggnadstakt och inriktningen av rekreationsanläggningar m.m. kräver ett fullgott beslutsunderlag. Vidare sägs i propositionen att närrekreationsfrågorna bör ges en central roll i rådets arbete. Goda möjligheter till närrekreation ökar attraktiviteten i bostadsområdena. Det är en uppgift för samhället att bidra till att skapa goda boendemiljöer. Vi kan alltså konstatera att vi är tämligen överens om att kommunerna har en viktig roll att spela i det här sammanhanget. Statens insatser torde få bli huvudsakligen idégivande och vara av karaktären punktinsatser. Det är kommunerna som genom sina byggnadsnämnder och fritidsnämnder får ta på sig den tunga bördan och också de tunga kostnaderna.
Herr talman! Jag tror att Lars Ahlmark och jag talar litet förbi varandra här. Lars Ahlmark tar upp närrekreationsfrågorna. Det är en stor och viktig bit, och dessa berör kommunerna på ett helt annat sätt än vad fjärrekreationsfrågorna gör. Men när det gäller utpekande av de 25 primära rekreationsområdena är det satsningar på fjärrekreationen som skall göras. Om vi ser på alla de utredningar och utvecklingsplaner som nu kommer från de olika primära rekreationsområdena, finner vi att det, om de skall kunna fylla sin uppgift och svara för målsättningen och riktlinjerna för rekreationspolitiken i de primära rekreationsområdena, krävs mycket stora satsningar på dessa områden. Och det är nog svårt för dessa små kommuner, med svagt skatteunderlag, att svara för dessa mångmiljonsatsningar. Jag tror inte att de klarar det, det är helt nödvändigt att staten går in här. Dessa satsningar gagnar inte bara de små kommunerna, utan här är det människor från stora, tätbebyggda områden som åker ut till mer glesbefolkade kommuner för att utnyttja de rekreationsmöjligheter som finns där. För att kunna göra erforderliga satsningar där tror jag att det är helt nödvändigt att staten går in.
Herr talman! Givetvis finns det områden där staten måste göra insatser, t.ex. beträffande fjällturismen. Men samtidigt tror jag att vi skall ha klart för oss att konkurrensen om de statliga medlen blir allt hårdare. En rad mycket angelägna områden får se sina ramar kraftigt beskurna. Därför tror jag inte att vi kan räkna med att statens insatser i framtiden på turistoch rekreationsområdet kommer att bli av sådan betydande omfattning att man inte behöver hänvisa mycket av detta arbete till kommunerna.

Herr talman! Beträffande huvudfrågan ansluter jag mig till Olle Eriksson och yrkar alltså bifall till budgetpropositionens förslag. Det finns emellertid en liten punkt där jag har en egen mening som inte delas av de andra. Det gäller det nya anslaget Rekreationsstöd under punkten I 2, som jordbruksministern vill anvisa sammanlagt 27 400 000 kr. till. I det anslaget finns en liten delpost som går till Svenska turistföreningens fjällanläggningar. Här föreslår statsrådet 600 000 kr., medan den särskilda arbetsgrupp som lagt fram ett förslag om STF:s fjällanläggningar har föreslagit 800 000 kr. Remissinstanserna stödde det senare förslaget, det har Vad det handlar om här är uppbyggnad och utrustning av en del av STF:s fjällstationer. STF har ju som sin särskilda profil dels att man ägnar sig åt vad man kunde kalla den arbetssamma turismen — som består i att gå på sina egna fötter, paddla med sina egna armar, bo enkelt och uppleva naturen under ansträngningar och annat — dels att man i stor utsträckning finansierar sitt arbete med medlemsavgifter och frivilliga bidrag. Det gäller alltså en i ordets bästa mening folklig och ideell form av turism, som verkligen är värd all uppmuntran och allt stöd i konkurrensen med mera påkostade former. Och STF kan inte alltför mycket höja priserna på logi och annat, för att inte denna folkliga profil skall försvinna. Vi reservanter anser alltså att 800 000 kr. och inte bara 600 000 kr. bör tas för detta ändamål från hela det stora anslaget. Eftersom det inte finns någon redovisning i detalj för fördelningen inom anslaget kan vi inte exakt ange hur omfördelningen skall åstadkommas. Men vi anser att besparingarna i princip kan göras på administration och diverse utredningsarbete. Det väsentliga är att STF får möjlighet till en måttlig men nödvändig utbyggnad av leder och övernattningsstugor. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 6 och vidare till reservationerna 1, 2, 5 och 7 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Friluftsliv, semester, rekreation och idrott domineras i dag av kommersiella intressen, och inriktningen bestäms till stor del av dessa intressen. De här krafterna styr utvecklingen, och därmed kommer också statens roll att minska i betydelse. Borgerligheten har inga allvarliga invändningar mot att dessa kommersiella krafter dominerar. Tyvärr kan jag konstatera att socialdemokraterna bara halvhjärtat vill vidta några åtgärder mot sådana här ondskefulla krafter inom detta område. Socialdemokraternas arbete härvidlag imponerar ju inte. Det finns heller inga alternativ till de kommersiella krafterna. Det ligger som sagt inte i borgerlighetens ideologi att försöka hitta några alternativ. Däremot faller ansvaret tungt på arbetarrörelsen och folkrörelserna. Vpk har i tre motioner på det här området som utgångspunkt att befrämja de breda folklagrens möjligheter till friluftsliv, rekreation, motion och idrott. Därmed krävs ingripande mot de kommersiella intressena, som i dag förvägrar de breda folklagren likvärdiga möjligheter. Vi har i motion 1129 krävt att allemansrätten skall hävdas i de primära rekreationsområdena, att exploateringen skall stoppas och att möjligheter för vanliga människor att utnyttja de primära rekreationsområdena säkras i enlighet med vad som sägs i vår motion och som jag har utvecklat här. I motion 1130 kräver vi att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag till en semesteroch rekreationsfond, att förvaltas av fackföreningarna och finansieras genom en särskild avgift på företagens omsättning. Det här är ett krav som finns inom fackföreningsrörelsen.

Vpk har vidare i motion 1336 krävt att anslaget under Idrott och rekreation skall ökas till 193,7 milj.kr.

Vi uttalar vidare att internationella idrottsarrangemang i Sverige i största möjliga utsträckning bör förläggas i befintliga anläggningar och icke i anläggningar med engångskaraktär. Vi kräver i vår motion att idrotten i samband med internationella arrangemang i Sverige icke skall få statligt stöd när kommersiella reklaminslag utgör en större del av arrangemanget. Vi kräver att idrotten skall få utökat utrymme i skolorna. Utskottet har behandlat våra krav. Man säger att det i stort sett skall bli oförändrat anslag. Socialdemokraterna fredar sitt samvete med att plussa på med 5 miljoner. Samtidigt säger utskottet, för vilket år i ordningen vet jag inte, att idrottsrörelsen nu skall inom det här lilla anslaget prioritera kvinnoidrott och breddidrott. Kvar blir naturligtvis det som inte skall prioriteras — elitidrott. Den hamnar då i det kommersiella greppet ännu hårdare än tidigare. Man kommer ju aldrig ur greppet genom att inom ett snålt anslag försöka prioritera saker som jag är helt övertygad om skall prioriteras. Man kan inte undgå att de kommersiella krafterna kommer att fånga hela idrottsrörelsen och elitidrotten och därmed sätta normer för hur vårt friluftsliv, vår breddidrott och vår elitidrott kommer att se ut framdeles. Jag tycker det är en svag plädering när man säger att vi har en dålig ekonomisk situation i landet. Om vi inte utvecklar hela vårt friluftsliv, vår rekreation samt vår breddoch elitidrott på ett förnuftigt sätt kommer det säkert att slå tillbaka på hela samhället i en omfattning som gör att vi förlorar ekonomiskt på det. I propositionen och betänkandet behandlas frågan om inrättande av ett statens rekreationsråd. Jag delar utskottets uppfattning att det f. n. icke bör inrättas. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-motioner i betänkandet på de punkter där de har behandlats.

Herr talman! Carl Bildt har frågat mig om regeringen avser att låta nuvarande ensidiga tillämpning av viseringsfrihetsavtalen mellan Sverige och Polen permanentas. I samband med att undantagstillstånd infördes i Polen den 13 december 1981, beslöt Polen att t. v. sätta 1974 års svensk-polska viseringsfrihetsavtal ur kraft. Detta innebar alltså att svenska medborgare på nytt blev underkastade viseringstvång vid inresa i Polen. 5 Åtgärden vidtogs under åberopande av artikel 6 i avtalet, där det sägs att vardera parten tillfälligt kan suspendera tillämpningen av avtalet av hänsyn till den allmänna ordningen eller statens säkerhet. Det polska beslutet innebär således inte att avtalet har upphört att gälla. Beslutet bör rimligen tolkas på så sätt, att man från polsk sida har för avsikt att senare återinföra viseringsfrihet för svenska medborgare. Det är angeläget att Sverige värnar om de principer om fri samfärdsel mellan länder som ömsesidiga viseringsfrihetsavtal är ett uttryck för. Regeringen anser det t. v. inte vara påkallat att införa viseringstvång för polska medborgare för inresa i Sverige. Samtidigt vill jag framhålla att regeringen fördömer alla försök av de polska myndigheterna att genom påtryckningar förmå människor att mot sin vilja lämna sitt land.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Efter införandet av undantagstillståndet i Polen den 13 december meddelade den polska regeringen att man ensidigt upphävde tillämpningen av viseringsfrihetsavtalet. Den svenska regeringen beslöt att icke vidta samma åtgärd, sannolikt i den förhoppningen att den polska åtgärden skulle bli av mera kortvarig natur. Jag har i och för sig ingen erinran att rikta mot det beslut som regeringen då fattade. Meni dag är läget med all sannolikhet annorlunda. Det är alldeles klart att Polen under överskådlig tid icke avser att återinföra viseringsfrihet för svenska medborgare. Det står dessutom alldeles klart att man ytterligt noga kommer att kontrollera polska medborgares utlandsresor. Man har t.ex. annullerat samtliga äldre pass, och för utrikesresor krävs nu såväl nya pass som tillstånd i det aktuella fallet av de polska myndigheterna. Det finns således knappast några förutsättningar för att man under överskådlig tid skulle kunna återgå till den, med tanke på omständigheterna, ganska fria rörelse över gränserna som vi faktiskt hade under ett antal år före den 13 december förra året. Till detta skall läggas — och det är allvarligt — att den polska regimen nu förefaller att vilja utnyttja viseringsfriheten i Sverige till att använda vårt land som avstjälpningsplats för personer som av den ena eller den andra anledningen är misshagliga i Polen. Det kan röra sig om zigenare, som det gjorde nu senast, och i det fallet har utrikesministern uttalat sig mycket skarpt. Det kan också röra sig om personer som man av politiska skäl vill bli av med och vilka man därför berövar deras papper och helt enkelt sätter på ett flygplan eller en båt destinerad till Sverige. Ett återinförande av viseringsskyldigheten kommer icke att helt kunna förhindra polska övergrepp av denna typ. Men det reser utan tvivel ytterligare en spärr för de polska myndigheterna och gör det mindre frestande att på detta ytterligt obehagliga sätt använda just Sverige som avstjälpningsplats. Den svenska regeringen får dessutom större möjligheter att förhindra och påtala en dylik hantering. När jag ställde denna fråga för ett bra tag sedan var dessa problem inte speciellt akuta. I dag finns det en risk att de blir det. Jag tror dessutom att andra problem kan uppkomma längre fram — jag återkommer till detta — om vi har en fortsatt ensidig tillämpning av detta avtal. Utan att uttrycka mig alltför hårt vill jag säga att jag anser att regeringen vid lämpligt tillfälle skall överväga att återinföra en jämställd tillämpning av viseringsfrihetsavtalet — om denna formulering kan tillåtas.
Herr talman! Det är självklart att vi kommer att nära följa utvecklingen. Om man har ett viseringsavtal mellan två länder och det ena landet väljer att inte tillämpa det, kan det i längden uppstå en ohållbar situation. På den punkten har jag samma mening som Carl Bildt. Vad som har inträffat är att 62 personer fram till i morse har skickats till Sverige antingen med pass, av vilka framgår att personerna inte har rätt att återresa till Polen, eller med handlingar, av vilka framgår att de har berövats sitt polska medborgarskap. Jag tycker att detta är fruktansvärt upprörande. Detta har vi också låtit framföra till den polska regeringen, senast häromdagen via vår ambassadör i Warszawa. Om denna trafik fortsätter, innebär den i första hand ett fruktansvärt brott mot grundläggande mänskliga rättigheter och att den polska regeringen sviker vad som borde vara varje regerings mest fundamentala uppgift, dvs. att se till att medborgarna i det egna landet tillåts stanna och verka där.
Herr talman! Jag tror att utrikesministern och jag är helt ense om att det som nu pågår är fullkomligt oefterrättligt och skall fördömas. Men man kan inte blunda för det faktum att den svenska regeringen genom sitt agerande i någon utsträckning faktiskt har underlättat för de polska myndigheterna att använda just Sverige som mottagarplats i denna obehagliga trafik. Sverige är f.n. det enda land som erbjuder denna möjlighet utan visering. De länder som tidigare har emottagit stora mängder polska flyktingar erbjuder i dag icke denna möjlighet för de polska myndigheterna. Jag tänker i första hand på Österrike, där man nu har ca 24 000 polska flyktingar att ta hand om. Jag måste säga att jag tycker att utrikesministerns formulering i svaret uttrycker väl mycket försvar för den polska åtgärden. Lakoniskt refereras den polska motiveringen för att upphäva tillämpningen av viseringsfrihetsavtalet. Utrikesministern gör dessutom en tolkning för egen del, när han säger att ”man från polsk sida har för avsikt att senare återinföra viseringsfrihet för svenska medborgare”. Det är mycket trevligt att utrikesministern finner anledning att tolka in välvilliga avsikter i den polska regeringens agerande. Men jag är dess värre inte särdeles övertygad om att den tolkning av välvilja i det polska agerandet som utrikesministern gör i detta hänseende är speciellt berättigad.
Herr talman!

Det enda sättet på vilket vi skulle kunna påverka det vore att vägra att ta emot dessa människor och skicka dem tillbaka till ett ovisst öde i Polen, men det har den svenska regeringen inte för avsikt att göra. Huruvida det faktum att vi inte kräver visum av polackerna kan underlätta för de polska myndigheterna att fortsätta med det här beteendet kan jag inte utan vidare svara på. Skulle det visa sig att Polen utnyttjar viseringsfriheten för att förpassa medborgare skall vi naturligtvis ompröva viseringsfrågan.
Herr talman! Jag tror att det hade varit bättre om den omprövningen hade gjorts innan vi försatts i den situation vi har i dag. Utrikesministern har självfallet rätt i att det rör sig om ensidiga polska beslut, som vi inte har någon direkt möjlighet att påverka, alldeles oavsett tillämpningen av viseringsfrihetsavtalet.

Det kan inte enbart vara en tillfällighet att det är Sverige som man har valt som avstjälpningsplats under de senaste veckorna. Jag tror att vi kan räkna med att man fortsätter med det i framtiden. Jag skulle vilja fråga utrikesministern hur många personer som vi skall behöva ta emot på detta obehagliga sätt, innan vi får en omprövning till stånd.
Herr talman! När jag säger att jag utgår från att de polska myndigheterna i framtiden kommer att återgå till att tillämpa viseringsfrihetsavtalet, bygger jag detta på det enkla förhållandet att de inte har sagt upp avtalet, utan att det rör sig om en suspension. Det ligger ingen politiskt värdering i detta. Det är dessutom nödvändigt, både för Carl Bildt och för mig, att vi inte skapar ett intryck av att vi i Sverige inte vore beredda att ta emot de polacker som tvingas fly från sitt hemland på grund av politisk förföljelse.
Herr talman! På den senare punkten råder förvisso inga delade meningar. Men låt mig i all korthet påpeka för utrikesministern att också ett annat problem gradvis kommer att uppstå. Under de kommande åren kommer Sverige med all sannolikhet att bli ett centrum för en hel del människor med kritisk inställning till dagens förhållande i Polen. Vi vet av erfarenhet att detta kommer att leda till en tilltagande uppmärksamhet från de polska säkerhetsorganens sida. Jag ser ingen anledning till att Sverige genom en ensidig tillämpning av viseringsfrihetsavtalet skulle underlätta för de operationer som de polska säkerhetsmyndigheterna med all sannolikhet i framtiden kommer att utföra gentemot de f. d. polska medborgare som i Sverige fortsätter att hävda sina åsikter om den framtida polska utvecklingen. Även där har vi ett fall där den nuvarande ensidiga tillämpningen av viseringsfrihetsavtalet kan leda till problem. Därför tycker jag det är bättre att regeringen vid lämpligt tillfälle överväger en ändring.

Herr talman! Carl Bildt har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit med anledning av riksdagens uttalande om upprättande av diplomatiska förbindelser med Vatikanstaten. Riksdagen uttalade den 8 december 1981 att den fann ”det naturligt att de nordiska regeringarna utbyter synpunkter i frågan för att utröna om en likartad inställning numera föreligger beträffande värdet av diplomatiska förbindelser med Vatikanstaten.” — Finland och Island har sådana relationer men inte Danmark, Norge och Sverige. — Riksdagen utgick från ”att den svenska regeringen efter sådana överläggningar bedömer huruvida det framstår som ändamålsenligt att uppta diplomatiska förbindelser med Vatikanstaten.” Utrikesdepartementet bedömer fortlöpande formerna för diplomatiska förbindelser med olika stater, däribland Vatikanstaten, och aktualiserar de ändringar som framstår som ändamålsenliga.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern också för detta svar, även om svaret på den här frågan är långt otydligare och långt oklarare än vad jag i och för sig hade väntat mig att det skulle vara. Frågan om våra förbindelser med Vatikanstaten har varit föremål icke bara för regeringens utan också för riksdagens behandling under en serie av år. Tittar man på utrikesutskottets betänkanden, som bifallits av riksdagen, finner man att inställningen blivit alltmer positiv. Vid det senaste tillfället var det väl mera finkänslighet och antagandet att regeringen snart avsåg att gå till aktion i den här frågan som förhindrade utskottet att föreslå ett mer direkt beslut i ärendet. Vatikanen är i dag — det är vi medvetna om — en internationell maktfaktor av stor dimension. Som Stalin en gång påpekade har påven kanske inte så många divisioner, men han har ett och annat i övrigt som har stort inflytande i områden som är av central betydelse för oss. Man kan nämna Polen, och man behöver inte utveckla det ytterligare. Man kan också nämna hela utvecklingen i Latinoch Centralamerika, där det knappast är möjligt att agera, t.ex. i fråga om mänskliga rättigheter och politiska flyktingar, utan en mycket intim samverkan med den katolska kyrkan. De insatser som svenska myndigheter gjort i några av de mest utsatta länderna hade icke varit möjliga utan det samarbete som vi haft med den katolska kyrkan i dessa länder. I detta läge, när vi har intima kontakter med och är beroende av dessa för information och samarbete i frågor rörande mänskliga rättigheter, så framstår det utan tvivel som något av en anakronism att vi inte har formella diplomatiska förbindelser. Detta är — det är vi medvetna om — något av en sista rest av det 30-åriga krigets fördomar som lever kvar. Vi har alla i skolundervisningen fått en grundlig misstro mot opålitliga papister. Det är en kvarleva från de segerrika svenska arméernas härjningar på de centraleuropeiska slagfälten i början av 1600-talet, men det har ingen relevans i dagens värld. Därför bör man här träda till aktion. Jag skulle vilja fråga utrikesministern för det första om han inte har någon principiell uppfattning i ärendet och för det andra om man inte haft några kontakter med de nordiska regeringarna i frågan. Det har ju från olika nordiska länders sida dels upprättats förbindelser, del indikerats en vilja att upprätta förbindelser. Utrikesutskottet har också uttalat att ett sådant samråd bör äga rum. Jag vill bara fråga utrikesministern om det har skett och vilket innehåll samråden i så fall haft.
Herr talman! Jag trodde att det var något som man på konservativt håll i regel uppskattade, att det finns kvarlevor från det förflutna även i vårt samhälle. Vad beträffar frågan om min principiella inställning så är den, att Sverige bör ha de diplomatiska förbindelser som är gagneliga för våra möjligheter att verka internationellt. Det är därför som vi av och till prövar behovet av diplomatiska förbindelser med Vatikanstaten. Till sist kan jag på Carl Bildts andra fråga svara att saken berördes när de nordiska utrikesministrarna träffades i Reykjavik i förra veckan.
Herr talman! Det var en till ytterlighet intressant upplysning att saken berördes. Det skulle vara intressant att höra utrikesministern något utveckla substansinnehållet i vad det innebar. Får jag sedan vad gäller inledningen om att konservativa alltid vill bevara allting säga: Det ligger förvisso mycket i det. Men det är väl inte bara krigspropagandatraditionen från det 30-åriga kriget som i så fall bör bevaras. Den man som var den svenska utrikesförvaltningens fader och skapare, Axel Oxenstierna, var också den svenska krigspropagandans och den antipapistiska rörelsens grundare. Han var även en mycket skicklig utrikespolitisk förhandlare, som inte hade några skrupler i fråga om att upprätthålla förbindelser och konspirera med kardinalen Richelieu, som på den tiden var en ledande representant för den katolska kyrkan och den katolska maktutvecklingen. Jag tycker nog att i den mån utrikesministern skall gripa tillbaka på något förflutet så skall det gälla Axel Oxenstierna som den svenska utrikesförvaltningens och utrikesadministrationens skapare snarare än som skapare av en krigspropaganda som vi fortfarande har en del mentala rester kvar av.

Herr talman! Tore Claeson har frågat mig om jag anser att nu gällande ordning vid personundersökningar av asylsökande i deras hemländer är tillfredsställande och, om inte, jag är beredd att medverka till en förändring härav. Det är en grannlaga uppgift som har lagts på de svenska beskickningarna i ärenden som gäller asylsökandes förhållanden i deras hemländer. Den är emellertid ofrånkomlig om svenska myndigheter skall kunna genomföra korrekta och rättvisa utredningar för att fastställa om en människa skall ges fristad i Sverige. Vi har naturligtvis uppmärksammat de uppgifter som förekommit om att beskickningar skulle ha bedrivit personundersökningar på ett sätt som inte tar tillräcklig hänsyn till de asylsökandes eller anhörigas säkerhet. Vi har också låtit undersöka situationen och särskilt de aktuella fallen. Det har då inte framkommit något som tyder på att våra utlandsmyndigheter skulle ha handlat på sådant sätt att den asylsökande eller någon annan person kommit till skada. Min slutsats är att de samlade erfarenheterna av den hittillsvarande ordningen för personundersökningar i asylärenden inte ger anledning till någon ändring. Man är på våra utlandsmyndigheter mycket väl medveten om att dessa ärenden har aspekter som kräver särskild uppmärksamhet och försiktighet. Jag hyser därvidlag stort förtroende för personalens goda omdöme. Jag vill också säga att departementet följer utvecklingen på området och att vi självfallet är beredda att se över rutinerna om detta skulle visa sig nödvändigt.